Herr talman! Jag vet att lärlingsutbildningen får statsbidrag bara under två år. Det är emellertid inte så att eleverna därmed är färdigutbildade. Färdigutbildningen sker det tredje året, även om man inte får något statsbidrag. Det har tyvärr i vissa fall fått till effekt att man har dragit ned på utbildningen. Det är väl inte meningen att man skall försämra den fungerande, befintliga yrkesutbildningen i en tid när man skall förstärka yrkesutbildningen. Det är väl ändå inte rimligt? När det sedan gäller försöksverksamheten med treåriga linjer säger Lars Svensson att vi t.ex. har sökande till vårdlinjerna. Det kan dock inte vara obekant för Lars Svensson att vårdlinjen och andra kvinnligt dominerade linjer behöver utvecklas, anpassas och förbättras i förhållande till en förändrad arbetsmarknad. Man behöver självfallet ha försöksverksamhet även på det området. Det enda vi har begärt är att även flickornas arbetsmarknad skall utvecklas och förbättras, och inte bara pojkarnas. Under en överskådlig framtid kommer det att finnas en relativt uppdelad arbetsmarknad. Det är angeläget att förbättra också flickornas arbetsmöjligheter, för att de inte skall få ett försämrat utgångsläge när det gäller att ta steget ut på arbetsmarknaden. Det är ett rimligt krav att hälften av de 31 klasser där försöksverksamhet skall bedrivas, kan förbehållas de mer kvinnligt dominerade linjerna.
Herr talman! Jag blir litet bekymrad över jämställdheten när jag lyssnar till Ylva Annerstedt, därför att detta inte är ett sätt att skapa jämställdhet eller att möjliggöra för flickorna att få arbete inom områden som i dag domineras av män. Ni vill ju inte medverka till att starta utbildningar för att på det sättet möjliggöra för flickorna att komma in på mansdominerade områden, utan ni vill starta försöksverksamhet inom typiskt kvinnliga yrken där flickorna redan finns. Det underlättar inte jämställdheten och det underlättar inte för flickorna att få utbildning för ett yrke inom exempelvis området elmekanik, som flickorna är mycket lämpade för och mycket väl skulle kunna klara. Vi har därför sagt att man bör satsa resurser för att underlätta för flickorna att få arbete inom sådana områden. I samband med att vi behandlar ÖGY får vi återkomma till vårdlinjen och andra yrkesinriktade linjer. Då får vi ta ställning till hur de skall se ut. Färdigutbildningen inom lärlingsutbildningen avgörs av parterna. Vi stöder en tvåårig lärlingsutbildning, sedan får parterna själva avgöra i vad mån man skall fortsätta tre, fyra eller fem år. Det är inte styrt härifrån. Jag känner till er principiella syn på lärlingsutbildningen, Göran Allmér. I en motion som behandlades för några år sedan framförde ni uppfattningen att huvudparten av den praktiska utbildningen inte skulle ske på skolanläggningar utan skulle ske ute i förvärvslivet. Ni vill alltså sortera ut dem som önskar en yrkesinriktad utbildning och låta dem få en begränsad utbildning i förvärvslivet. Vi reagerar mot detta. Vi accepterar det inte. Vi säger att alla skall få en grundutbildning som ger dem möjlighet att inte låsa fast sig på en speciell arbetsplats utan som ger dem förutsättningar att få jobb på andra ställen och att de som söker till gymnasiala yrkesutbildningen skall ha möjlighet att studera vidare på högskola. Detta ligger i botten som en av anledningarna till att vi inte vill göra lärlingsutbildningen så snäv och så begränsad som ni vill göra den. Frågan om utrustningsbidraget förstår jag inte. Vi utökar antalet platser på gymnasiet, och SÖ har redan fördelat de 3 000 platserna alltefter vad kommunerna önskar sig. Man kan alltså starta verksamhet. Utrustningen i övrigt, förnyelsebidraget, skall kommunerna själva stå för.

Herr talman! Utbildningsutskottets digra betänkande nr 14 behandlar hela gymnasieskolan, en frivillig men synnerligen viktig skolform där säkert bortåt en kvarts miljon elever får sin utbildning, dvs. 95 96 av våra tonåringar får en yrkesutbildning eller en förberedelse för vidarestudier. Det kan då kanske tyckas litet märkligt att jag här vill begränsa mig till en enda fråga, men det gäller en angelägenhet som ligger både mig personligen och mitt parti, folkpartiet, mycket varmt om hjärtat, nämligen frågan om statsbidragen till två Göteborgsgymnasier där det bara finns 900 elever. De här två skolorna, som under de senaste åren har blivit riksbekanta, har varit föremål för åtskilliga debatter här i kammaren och också fått åtskilliga lovord. Eftersom det här är mitt första riksmöte har jag ingen lång erfarenhet av riksdagsdebatterna kring dessa skolor. Jag har stått utanför som medborgare, sett, lyssnat, undrat över handläggning och argument. Jag har dock en ganska god kunskap om själva skolorna, och jag har funnit att de har blivit en symbol på många olika sätt, kanske i första hand för att de visar på en ideologisk skillnad i skolpolitiken mellan de socialistiska och de borgerliga partierna. Men för mig har de också blivit en symbol för skillnaden mellan de abstrakta tal som kan förekomma här i kammaren och den praktiska verkligheten, precis som det kan bli en skillnad mellan vad som uppfattas i kungliga huvudstaden och nere i Göteborg. En symbol för vilket ansvar vi tar för beslut som vi fattar — det är detta jag främst vill dröja vid här i kväll. Reservation 40, som jag härmed yrkar bifall till, är en gemensam borgerlig reservation som vill upphäva ett riksdagsbeslut från juni 1984. Enligt det beslutet skall statsbidragen till de här två fristående gymnasierna i Göteborg avvecklas med början budgetåret 1988/89. Bakgrunden till det beslutet var en proposition, nr 118, under riksmötet 1983/84 angående nya regler för fristående skolor på gymnasial nivå. Propositionen hade föregåtts av en utredning, den s.k. SEH-utredningen — förkortningen står för ”skolor med enskild huvudman”. Enligt propositionen skulle statsbidrag endast utgå till de fristående skolor på gymnasial nivå som ”genom sitt utbildningsinnehåll eller på annat sätt kompletterar utbildningen inom det allmänna skolväsendet”. Propositionen tog upp de båda Göteborgsskolorna Sigrid Rudebecks skola, grundad 1869, gymnasium 1903, och Göteborgs högre samskola, grundad 1901. Kommittén hade rekommenderat fortsatt statsbidrag till de både Göteborgsgymnasierna, som tycktes ha allt man kunde önska av en modern gymnasieskola. De har väl fungerande lärarlag samt stort elevengagemang, där eleverna själva medverkar i planeringsarbetet och tar sitt ansvar för uppgjorda planer. De har god föräldrasamverkan, livaktiga föräldraföreningar och under åtskilliga år har de bedrivit ämnesövergripande projekt, sådana som nu får extra stöd inom det allmänna skolväsendet genom de s.k. FS-projekten. Dessa skolor har lyckats med det som åtskilliga andra gymnasier misslyckats med. Många är de elever som vantrivts i andra skolor men genomfört sina gymnasiestudier inom några av dessa fristående skolor. Avbrottsfrekvenserna är mycket låga, mindre än 1 96. Skolorna har statsbidrag och statligt reglerade tjänster. Intagning sker genom Göteborgs intagningsnämnd, skolorna är öppna för elever från Göteborg och Göteborgs kranskommuner. Vi var åtskilliga göteborgare som 1984 blev bestörta över att den dåvarande utbildningsministern, Lena Hjelm-Wallén, utan att ha besökt skolorna föreslog, genom hänvisning till ett remissvar från SÖ, att statsbidraget till gymnasierna skulle avvecklas, därför att skolorna saknade samhällsintresse. Skulle skolor som år efter år släppte ut studenter med goda studieresultat sakna samhällsintresse? Det var inte heller så lätt för Barbro Nilsson att försvara utskottsmajoritetens ståndpunkt. Göteborgskan Doris Håvik, som engagerat sig mycket i dessa skolor, tyckte det var självklart att de skulle finnas kvar. Hon tyckte skolorna skulle inordnas i den kommunala skolan, och det hörde vi i kväll också Lars Svensson säga. Men det är faktiskt vad som i propositionen föreslagits. Doris Håvik sade att skolorna skulle inordnas i den kommunala skolan, men behålla både småskaligheten och den speciella undervisning som finns på dessa skolor. Hon fruktade dock att tidpunkten var snävt satt för att det skulle gå till 1988/89, och det var ändå ett års förskjutning. Hon tyckte att man inte borde sätta gränsen exakt vid denna tidpunkt, och vpk:s Alexander Chrisopoulos ansåg att det var självklart att Göteborg skulle kompenseras för eventuella kostnader vid en kommunalisering. Lars Svensson ville inte i kväll ta upp frågan, eftersom han tyckte att det skulle vara en fråga för Göteborgs kommun. Låt mig då visa hur det blir för Göteborgs kommun. Hur skall det gå till att kommunalisera dessa skolor? Det ställer ett antal juridiska, ekonomiska och administrativa problem. Skolorna ägs av egna bolag har egna styrelser och egna fastigheter, väl belägna i centrala Göteborg och därför med ett inte föraktligt värde. Lärarna har statligt reglerade tjänster, men räknar inte år på samma sätt som i det kommunala skolväsendet. Så har vi frågan om kostnaderna. Uppenbarligen har det varit mycket billigare både för staten och framför allt för kommunen att driva dessa skolor som fristående skolor. Staten har visserligen bara sparat på bidrag till lärarlönerna, eftersom man bara betalat ut 95,5 96 i stället för 98 26, och man har också haft 15 22 lägre sociala avgifter. Det verkar som om staten måste ut med ytterligare 1 miljon för att klara en normal bidragsnivå. Men kommunen måste ut med väldigt mycket mer pengar. I dagarna har en beräkning blivit klar som visar hur mycket mindre dessa elever fått av kommunala medel än eleverna i vanliga kommunala gymnasier. Vid förra veckans kommunstyrelsemöte i Göteborg presenterades siffror som visade att skillnaden är nästan 12 000 kr. per elev. Dessa båda skolor har således nått mycket gott resultat trots lägre kostnader. Det fantastiska är att den göteborgske skattebetalaren, som har betalat lika mycket i skatt som andra även om han har haft en son eller dotter på någon av dessa skolor, samtidigt som han eller hon har betalat en terminsavgift på 1 300-1 400 kr. per termin, dvs. knappt 3 000 kr. per år, har fått 12 000 kr. mindre i anslag till sitt barn. Nu måste Göteborgs kommun på något sätt se till att betala för de 700 göteborgare som går på dessa två skolor. Det kan inte vara särskilt lätt, och man har räknat ut att det kostar bortåt 7 milj.kr. om de här eleverna skall få samma kommunala bidrag som andra elever i Göteborgs kommunala gymnasier har. Göteborg har samtidigt drabbats hårt av det nya statsbidragssystemet för gymnasierna, och åtskilliga tjänster kommer att försvinna. Mitt uppe i dessa bekymmer skall man nu överta ansvaret för lärarna vid dessa båda gymnasier. Konsekvenserna blir att inte bara eleverna på Rudebecks gymnasium och Samskolan utan också övriga elever i kommunen drabbas. Det är alldeles uppenbart att samma summa pengar som i tidigare verksamhetsanslag och övriga kommunala bidrag nu skall gå till fler elever. Riksdagsbeslutet från 1984 har alltså satt Göteborgs kommun i en synnerligen brydsam situation. Inte minst dess socialdemokrater har hamnat i en besvärlig situation. Göteborgs arbetarkommun har faktiskt tyckt att de här båda skolorna skall få finnas kvar i sin nuvarande form, som fristående gymnasier med statsbidrag till lärartjänster och begränsade kommunala bidrag till verksamheten. Utbildningsminister Bodström besökte de här skolorna i slutet av mars, och en vecka senare framträdde han i Svar direkt. Där utspann sig en ganska märklig diskussion om anledningen till att skolorna skulle mista sina statsbidrag. Bodström hänvisade nämligen inte alls till den motivering som gavs i propositionen 1983/84:118 eller i den dåvarande riksdagsdebatten, nämligen att skolorna pedagogiskt och innehållsmässigt skulle komplettera det allmänna skolväsendet. Nej, utbildningsministern sköt in sig på en enda sak, nämligen att skolorna hade terminsavgifter. Det var felet. Märkligare ändå var att Lennart Bodström sade att det skulle vara möjligt för två typer av bidragsgivare att betala de här terminsavgifterna. Det skulle vara möjligt för Volvo att betala terminsavgifterna. Låt mig återge vad Lennart Bodström sade: Om Volvo betalar pengarna till kommunen och kommunen ser till att eleverna inte betalar några elevavgifter och skolorna sedan står fritt öppna, då uppfyller de alla krav. Sådant var faktiskt inte beslutet 1984. Menar verkligen utbildningsministern detta? Med anledning av det som sades i Svar direkt och det som utbildningsministern sade vid ett annat tillfälle — att om kommunerna täcker kostnaderna skulle skolorna kunna få behålla sina statsbidrag — har man i kommunstyrelsen i Göteborg i veckan diskuterat ett förslag om att Göteborgs kommun skall gå in och betala terminsavgifterna för de elever som går i dessa skolor. Det skulle nämligen innebära en kostnad på bara drygt en och en halv miljon för Göteborgs kommun, till skillnad mot de 7 miljoner det skulle kosta att kommunalisera skolorna. Tiden förändras och skolorna med den. För tre år sedan ansågs det att de här skolorna var för snäva. Vid det laget satsade Göteborg mycket pengar på att skapa allmänna gymnasier i förorterna, gymnasier som låg nära elevernas hem och som hade alla eller nästan alla gymnasielinjerna. Det nya statsbidragssystemet för gymnasieskolan tvingar Göteborg att gå ifrån de allmänna skolorna. Enda möjligheten att med det nya statsbidragssystemet ge alla gymnasieelever plats i Göteborg är nämligen att införa sektorsgymnasier — ett ekonomiskt gymnasium, ett humanistiskt, ett naturvetenskapligt osv. Genom riksdagsbeslutet om statsbidragen riskerar vi att de flesta Göteborgsskolor blir snävare än någonsin de två fristående skolorna har varit. Vi hamnar alltså i en mycket konstig situation när riksdagsbeslutet skall genomföras på lokal nivå. Samtliga i Göteborg är bekymrade över situationen. Vi vet inte riktigt hur den skall lösas. Det finns naturligtvis två sätt att rädda skolorna. Om göteborgarna på riksdagsbänken i morgon röstar med utskottsmajoriteten medverkar det till att göteborgarna får ett ännu besvärligare lass att dra. Doris Håvik hade alldeles rätt 1984. Mycket bättre vore naturligtvis att utbildningsministern följer utvecklingen och hela utskottsmajoriteten anslöt sig till reservation 40, som innebär att vi river upp beslutet från 1984. Vi ser fram mot en ny proposition om de fristående skolorna på grundskolenivå — den har varit utlovad ett tag nu. Men låt den, utbildningsministern, också inkludera gymnasieskolorna. Då blir det någonting konstruktivt av tre års debatt om två skolor i Göteborg.

Herr talman! I budgetpropositionen har regeringen föreslagit en lägre andel platser per 16-åring på gymnasieskolans direktram för kommande läsår jämfört med innevarande år. Trots regeringens löfte att erbjuda alla ungdomar under 20 år en gymnasieplats skulle det alltså nästa år bli svårare att komma in i gymnasieskolan. Så mycket var det löftet värt. Men utbildningsutskottet har lyckligtvis inte accepterat regeringens förslag. Jag skall inte nu diskutera dimensioneringsfrågan, för den har diskuterats livligt här i kväll ändå. Jag skall beröra några andra frågor. Utskottet behandlar i betänkandet den regionala fördelningen av platserna inom direktramen. I en moderat motion Ub820, som tar upp utbildningssituationen i Stockholmsregionen, visas att skolöverstyrelsens fördelning av platser klart missgynnat Stockholm. Det har varit relativt sett svårare att komma in i gymnasieskolan i Stockholm än i övriga landet. Utskottet har på denna punkt gjort en mycket tydlig markering genom följande skrivning: ”Som utskottet har inhämtat är det därvidlag” — dvs. vid den regionala fördelningen av platser — ”antalet 16-åringar i länen — med viss kompensation till sådana län som mottar ett stort antal ungdomar i utbildning från andra län — som gör grunden för den länsvisa tilldelningen. Det synes utskottet värdefullt om denna princip kan följas så nära som möjligt, eftersom den rimligen ger de bästa förutsättningarna för att klara målet om likvärdiga utbildningsmöjligheter åt alla, oavsett bostadsort.” Här vill jag uttala min stora tillfredsställelse över utskottets skrivning. Jag utgår från att den i fortsättningen kommer att leda till att Stockholmsområdet får sin rättmätiga andel av utbildningsplatserna. Lika nöjd kan man däremot inte vara med en del andra skrivningar i betänkandet. I fråga om fördelningen av platser säger utskottet att en ökning av platserna på de treoch fyraåriga linjerna inte kan antas minska trycket på de yrkesinriktade linjerna. Enligt min mening är detta en alltför generaliserande skrivning. I Stockholmsregionen är trycket mot de treoch fyraåriga linjerna mycket starkt. Detta är i sin tur en återspegling av den arbetsmarknad som finns i regionen. Ser man till resultatet av den nyligen gjorda preliminära intagningen, kan man också se att den statistik som ligger till grund för utskottets skrivning inte stämmer med Stockholms förhållanden. Och jag kan konstatera att de ca 1000 intagningsplatser som Stockholm fått efter utskottets justering av direktramen samtliga lagts ut på de treoch fyraåriga linjerna. Trots detta platstillskott står ca 1 500 årskurs 9-elever i kö för att komma in på någon av dessa utbildningar. Samtidigt är det betydligt lättare att komma in på sitt förstahandsval till en yrkesinriktad linje i Stockholm än statistiken för riket som helhet visar. Dessutom har vi ca 25 96 av platserna i yrkesutbildningar som leder till industriarbete, trots att arbetsmarknaden i regionen uppgår till mindre än 10 26. Jag menar mot denna bakgrund att utskottets skrivning är alltför kategorisk. Det går inte att titta på riksgenomsnitt, utan man måste titta på hur det faktiskt ser ut i de olika regionerna. Jag vill dessutom ifrågasätta värdet av att haka upp så mycket av resonemangen på att det är svårare att tillgodose elevernas förstahandsval när de söker yrkesinriktad utbildning än när de söker till treeller fyraåriga linjer. Det förhåller sig ju så — vilket också utskottet redovisar — att en stor del av förstahandsvalet till yrkesinriktad utbildning ligger på sådana utbildningar som man av arbetsmarknadsskäl knappast kan utvidga. Även om Sveriges folk säkert skulle bli vackrare om vi utbildade 660 kosmetologer per år mot de 16 som vi nu tar in, vill väl ändå ingen på allvar hävda att vi skall utöka antalet platser på kosmetologutbildningen till denna nivå för att uppfylla elevernas förstahandsval. Men samtidigt måste man komma ihåg att om de 644 elever som blir över i stället kommer in på ett ”lägrehandsval”, påverkas den statistiska redovisningen i negativ riktning i fråga om möjligheterna att tillgodose förstahandsvalet. Detta borde man tänka på litet närmare innan man skriver som man har gjort i utskottsbetänkandet. I motionen har vi vidare förordat att länsskolnämnderna och inte som nu skolöverstyrelsen skall få omfördela platser mellan olika studievägar. Detta krav förs fram mot bakgrund av dels att resp. nämnd rimligen har bättre kunskaper om utbildningsbehoven i regionen än skolöverstyrelsen kan förväntas ha, dels att det samtidigt är viktigt att omfördelningen kan göras så snart sökandebilden står klar, så att förändringar kan ske före preliminärintagningen. Trots att utskottet säger sig inse de tekniska vinster i tid och administration som förslaget medför avstyrker man det med motiveringen att man värnar om värdet i den nationella överblick som nuvarande system via SÖ-beslut ger. Utskottets motivering är svag. Det finns väl inget som hindrar SÖ från att samla in resultatet av gjorda omfördelningar från nämnderna och därmed skaffa sig den nationella överblicken. Jag uppfattar majoritetens skrivning som ytterligare ett uttryck för socialdemokraternas sätt att i ord bekänna sig till decentraliseringstanken men i handling ställa upp på centralstyrning. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen på denna punkt. Jag skall slutligen beröra förslagen rörande lilla ramen. I budgetpropositionen motiverar regeringen sitt drastiska nedskärningsförslag bl.a. med den vilseledande formuleringen att vissa utbildningar som i praktiken är avsedda för vissa personalgrupper hos företag m.fl. kan avvecklas och i stället anordnas som uppdragsutbildning. Avvecklingen skulle dessutom vara genomförd till nästa läsår. I praktiken handlar det om — och det har utskottet också insett — platser inom vårdsektorn och inte inom företag. I motionen avvisas dels regeringens försök att dölja vilka utbildningar det egentligen handlar om, dels sättet att med mycket kort varsel dra in ett antal platser som ungdomarna redan har sökt till. Utskottet har tillmötesgått motionen genom att tala klartext om vad neddragningen egentligen handlar om och kritiserar sättet för neddragningen. Utskottet säger precis som motionärerna att huvudmännen i god tid före planeringen av sin utbildning bör kunna få besked om vilka utbildningar som inte längre får anordnas med statsbidrag. Utskottet förordar därför att möjlighet ges till en något långsammare avvecklingstakt och säger att huvuddelen av specialkurserna med karaktär av personalutbildning bör vara avskaffade inför läsåret 1988/89. Jag anser självfallet att utskottets skrivning är bättre än regeringens brutala förslag. Utskottet konstaterar dock att vissa specialkurser kan avvecklas redan till nästa läsår. Jag undrar på vilka grunder majoriteten gör denna bedömning. Jag har tagit del av de genomförda neddragningarna i Stockholms län. Men vad som varit vägledande för den neddragningen kan jag inte bli klok på. Praktiskt taget alla platser ligger inom vårdsektorn, och inom landstinget undersöker man nu möjligheterna att lägga ut dessa utbildningar som uppdragsutbildning, men man vet ännu inte om det går, för några medel finns självfallet inte avsatta. Förslaget kom ju som en total överraskning för alla. Till en av dessa utbildningar finns t.ex. 330 sökande till 30 platser, så det handlar inte om att dra in platser i utbildningar där det inte finns något sökandetryck. Jag tycker att just denna del av utskottsmajoritetens skrivning är alltför lättsinnig gentemot de ungdomar som sökt dessa utbildningar. Moderaterna har i en reservation anfört att man vid indragningen borde ha tittat på vakansgraden för olika utbildningar i resp. län. Detta har majoriteten avvisat. Hade man följt det moderata förslaget hade vi kanske inte behövt tala om för ett stort antal ungdomar att några mycket eftersökta utbildningar dragits in. Herr talman! Jag yrkar slutligen bifall till den moderata reservationen på denna punkt.

Herr talman! Vi centerpartister från Östergötland har lagt fram en omfattande regionalpolitisk motion. Det är självklart inte min mening att gå upp i debatten varje gång någon av de 34 att-satserna behandlas i ett betänkande. Men på s. 22 och 23 i utbildningsutskottets betänkande nr 14, som nu behandlats, har utskottet avstyrkt ett yttrande på ett för mig oacceptabelt sätt. I vår regionalpolitiska motion begär vi att regeringen utfärdar nödvändiga direktiv för att Söderköping och Kinda skall kunna inrätta gymnasieskola, integrerad med kommunal vuxenutbildning — komvux. Förslaget motiveras med att de mindre kommunerna i länet behöver få en gymnasieutbildning som åtminstone täcker den egna efterfrågan. Med en gymnasieskola som från början integrerar ungdomar och vuxna skulle en gymnasieutbildning fortare komma till stånd. På detta svarar utskottet: För det första att det är SÖ och inte riksdagen som beslutar om inrättande av gymnasieskola. För det andra, och här citerar jag ordagrant: ”Motionärernas hemställan skulle emellertid också kunna uppfattas såsom gällande en viss försöksverksamhet med samarbete mellan gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.” Här har alltså utskottet plötsligt börjat läsa texten i motionen, alltid något. Men i nästa mening säger man så för det tredje: Att sådan här försöksverksamhet endast får avse yrkesinriktade utbildningar. Inte därför att den speciellt utvalda kommunen skulle behöva just den yrkesutbildningen utan för — jag citerar utskottet — ”att åstadkomma ett mer rationellt utnyttjande av befintliga lokaler”.

Dessa effekter skulle snabbt bli särskilt kännbara i all undervisning is.k. allmänna ämnen, i vilka förutsätts en rimlig fyllnadsgrad i undervisningsgrupperna. När om några år elevunderlaget generellt och stadigvarande minskar kraftigt, skulle — om inte dagens resursram utökas — de urholkande effekterna slå igenom även i andra utbildningar.” Jag vill fråga utskottets talesman här i dag: Är det verkligen möjligt att socialdemokraterna inte kan tänka sig att utvidga eller t.o.m. skapa ett nytt utbud av utbildning på nya orter?

Tala om koncentration! Regeringspartiet visar här än en gång att man inte menar ett dugg med att ta regionalpolitiska hänsyn i sina beslut. Dessutom vill jag fråga utskottets talesman: Hur kan ni veta att elevunderlaget generellt och stadigvarande kommer att minska kraftigt? Födelsesiffrorna i vårt land har vänt. Hur vi skall ha det med invandringens storlek vet vi väl inte precis, och efterfrågan på utbildning ökar. Men regeringspartiet skådar in i framtiden och vet. Sammanfattningsvis, herr talman, har jag aldrig hört så många dumma motiv för att avslå ett motionsyrkande.

Herr talman! I afton aids. Vi diskuterar nu återigen den stora farsot som drar genom världen och som under detta 80-tal inte bara spritt oro, lidande och död utan också har rubbat bilden av vår framtid. Just nu lever vi mitt i ett stort uppvaknande, där människor i Sverige liksom i andra länder håller på att upptäcka vad den här sjukdomen betyder och vilka följder den kan få, i samhällslivet och i privatlivet. Det finns en yrvakenhet i detta uppvaknande, det finns förvirring, men det finns också växande insikter om hur den här = Prot. 1986/87:109 sjukdomen sprids och hur den verkar. 23 april 1987 Vad skall vi då göra? Anna Christensen skrev i söndagens Dagens Nyheter en mycket intressant betraktelse över den politiska debatten om aids. Det är lättare att ta beslut än att ta i de sjuka, skrev hon. ”Alla dessa beslut börjar mer och mer anta karaktären av magiska besvärjelser. Vi beslutar, säger regeringen och de högre tjänstemännen. Vi beslutar om upprättandet av en ny narkomanvårdsenhet med 10 platser och 20,5 personal. Vi anslår resurser, vi utbildar, vi motiverar — abrakadabra — och nu, nu verkställer vi och simsalabim — enheten står där med sina vårdplatser och sin välutbildade och välmotiverade personal. Men trollformeln fungerar inte. Verkligheten lyder inte. Patienterna hoppar ut genom fönstret och personalen sjukskriver sig.” Så långt Anna Christensen. Det är tänkvärt, men jag tror ändå att hon i grunden har fel. För det första är det inte så att människor flyr undan detta problem. Tvärtom finns det en oerhört stark och utbredd beredskap att hjälpa till, att engagera sig och göra insatser. För det andra är det visserligen sant att avståndet mellan beslut och resultat kan vara stort, men det är ju inget motiv för att skruva ner ambitionerna och undvika beslut. Snarare tvärtom — just därför att de åtgärder som behövs är så många och olikartade och delvis svåra att sätta i verket, just därför måste vi föra en beslutsam politik. Jag menar alltså nu liksom tidigare att det behövs mer av handlingskraft och mer tempo i det här arbetet för att våra beslut verkligen skall bli något annat än besvärjelser. Vad är det då som krävs? Ja, först och främst är det ju resurser. För ett år sedan diskuterade vi anslagen här i kammaren. Det var inte särskilt populärt när vi från folkpartiets sida föreslog 50 miljoner i stället för de 5 miljoner som regeringen hade begärt i sin budgetproposition. Man talade mycket om nationell enighet och om att vårt förslag i det perspektivet var en plumpi protokollet eller smolk i mjölken. För min del tycker jag också att det är bra med nationell enighet, men det viktiga är ju att vi är eniga om rätt saker. Det är kloka beslut som behövs. I vissa lägen är det faktiskt nödvändigt att någon bryter sig ur den allmänna enigheten, och jag tror för min del att vi med våra kraftiga överbud i fjol bröt isen för de avsevärt mer omfattande insatser som nu har satts in. I årets betänkande finns en hel del saker som vi är helt eniga om. Vi är eniga om att vården inte fungerar, att det trots en hel del goda ansträngningar på det området kvarstår allvarliga brister. På den här punkten gör utskottet ett mycket starkt uttalande. Men förutsättningen för att något skall hända är förstås att vi har en effektiv ledning av arbetet på nationell nivå. Vi krävde redan förra året att det skulle tillskapas en nationell krisstab för att ta itu med det här problemet, och det förslaget upprepar vi också i år. Utskottsmajoriteten menar att det räcker med aidsdelegationen och skriver att man ”i och för sig inte är främmande för att delegationen kan behöva ytterligare kansliresurser”. Det tror jag faktiskt är årets understatement. Aidsdelegationen har ett bra sekretariat, men skall det bli tillräcklig fart och kraft i det här arbetet handlar det om mångdubbelt större resurser. Kommittéer är bra till mycket, men de 139 är inte bra till att hantera kriser och leda bekämpningen av en kris. En annan punkt där vi skiljer oss åt gäller tillgången till rena sprutor. Det är ju så att vi i svensk narkotikapolitik har försökt förhindra narkomanen att få tillgång till sprutor. Den grundsatsen är mycket starkt förankrad bland våra narkomanvårdare. Men det är faktiskt en ny situation som har uppstått i och med utvecklingen av den nya farsoten. Det är nu nödvändigt att se till att inte orena verktyg leder till en ökad smittspridning bland narkomaner. Självfallet måste vi sträva efter att denna farsot blir en ytterligare motivation för människor att avstå från narkotikabruket, men vi vet också att det är oerhört svårt, och vi måste se till att de som redan är fast i narkotikans garn har tillgång till rena verktyg. Därför tycker vi att det experiment som nu pågår i Lund är mycket bra, där man byter ut gamla redskap mot nya, smutsiga mot rena. Vi tycker det experimentet bör prövas även på andra håll i landet. Majoriteten skriver avsevärt mera snävt om detta experiment och vill att det inte skall upprepas på andra håll. En tredje fråga är forskningen. Vi måste få i gång avsevärt större insatser, på det medicinska området och på det beteendevetenskapliga. Här finns en hel del försyndelser i det förflutna att reparera, och det gäller nu att se till att de inte upprepas. Hittills har den svenska forskningen klarat sig bra genom att den fått stora anslag av den amerikanska staten, större än från den svenska staten, men i framtiden måste vi säkert se till att också den svenska staten ger ett ordentligt stöd till svensk aidsforskning. En fjärde fråga slutligen gäller möjligheten till fullständig anonymitet för den lilla grupp som begär det. Argumenten på den punkten har redovisats förut. De kvarstår med samma kraft. Jag kan bara beklaga att majoriteten håller fast vid sin gamla position. Jag hade hoppats att majoriteten skulle bli mera upplyst med tiden, men denna förhoppning får jag behålla ett tag till. Herr talman! Intresset för aids är numera så stort att det inte är första utan andra gången i dag som denna sjukdom diskuteras i kammaren. Av de sju frågor som socialministern besvarade i dag handlade sex om aids. Enligt gällande debattregler får den som inte har frågat inte blanda sig i en sådan debatt, men några av de svar som socialministern gav har en klar anknytning till det ärende vi nu behandlar, och jag skulle därför vilja kommentera dem en liten aning. För det första vill jag berömma socialministern för det svar hon gav till Hugo Hegeland, som ville stänga landets gränser för alla som inte kunde vifta med en liten lapp från ett HIV-test. För min del tyckte jag att det var kusligt att höra ett sådant förslag från en företrädare för en parti som anser sig vara liberalt. Det vänligaste man kan säga är nog att herr Hegeland ännu inte riktigt har satt sig in i frågan. Det svar som Gertrud Sigurdsen gav till Alf Svensson och Wiggo Komstedt skulle jag däremot allvarligt vilja uppmana henne att gå hem och tänka över en gång till. Det är självfallet så att den som har blivit utsatt för en våldtäkt — precis som Gertrud Sigurdsen sade — gör klokt i att själv genomgå ett HIV-test. Men detta hindrar inte att en sådan person också har ett legitimt anspråk att omedelbart och innan de eventuella egna antikropparna har = Prot. 1986/87:109 hunnit utbildas få veta om förövaren är smittad av HIV.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

Herr talman! HIV-infektion och aids beskrivs på många sätt: världsepidemi, vår tids pest, straffdom. Säkert är att aids är bland det farligaste vi drabbats av och ett hot mot hela mänskligheten. En ledare jag nyligen läste hade rubriken:” Klarar politikerna aidstestet?” Vi politiker måste själva ställa oss den frågan. Kommer vi att klara utmaningen? Klarar vi att avvärja en aidskatastrof? Svaret är att vi måste klara det — det är vår skyldighet! Ett oerhört ansvar vilar på regering och riksdag, sjukvårdshuvudmän och kommuner, och i hög grad på åtskilliga myndigheter. Vi moderater ser aidsfrågan som en av de allvarligaste frågorna inför framtiden. När vi ser vad som händer i Afrika och sedan USA får vi ett ohyggligt perspektiv. De uppskattningsvis 5 000-10 000 smittade i Sverige i dag blir om några år lika många svårt sjuka, döende unga människor. Och hela tiden får vi nya smittade som så småningom blir sjuka och dör. Detta kommer obönhörligen att påverka mänskligheten och fresta på hela samhällsstrukturen. Om vi inte kan hejda smittspridningen och få fram vaccin och läkemedel kommer en stor mängd människor att gå ett omänskligt lidande och en svår tidig död till mötes. Detta är ytterst allvarligt och manar till handling och beslut. Den tidigare citerade ledaren fanns i tidskriften Svensk linje. I ledaren står också: ”Politikernas uppgift i en situation som denna är att se till att den osminkade sanningen om sjukdomen och adekvat information kommer alla till del. Därigenom ger man människor full insikt om sjukdomens karaktär och underbygger varje människas inneboende ansvarskänsla och självbevarelsedrift. Erfarenheter från USA visar att människor med full insikt om sjukdomen känner ett starkt ansvar för såväl sin egen som sin omgivnings situation. Detta gäller oberoende av om man är smittad, befinner sig i en riskgrupp eller inte.” Här finns kärnpunkten, nämligen ansvar — inneboende ansvarskänsla för sig själv och sin omgivning, medmänsklighet och hänsyn. Ansvarskänslan måste skärpas hos var och en. Förutsättningen är att människor ges kunskap och insikt, att myndigheter och politiker meddelar sanningen, så att människor kan lita på budskapet och att informationen är så utformad att den verkligen når fram. Då påverkas attityder och beteenden, och då inser människor sitt ansvar, inte minst föräldrar som måste ta ansvaret för sina barn och ungdomar. Föräldrarna 141 måste tala allvarligt med dem och påverka dem. I vårt samhälle är människor vana vid att det allmänna skall sörja för en stor del av deras liv, inte minst på vårdoch omsorgssidan. Vi måste återge förtroendet till varje enskild människa att ta eget ansvar om vi skall klara aidsutmaningen. Vi måste stärka människan. Men samtidigt måste vi föra en etisk debatt om livsstil och människosyn, om normer, medmänsklighet och hänsyn. Fyller aidskampanjen kraven? Eftersom jag själv är med i aidsdelegationen borde jag svara ja, men jag har ärligt sagt blivit tveksam. Alltför många har sagt mig att kampanjen är för tam och inte engagerande — t.o.m. kylig. Kampanjen skall utvärderas och det kan finnas skäl att göra förändringar. När socialutskottets betänkande justerades var erfarenheterna ännu inte så stora av kampanjen. I många av de motioner som behandlas i betänkandet finns synpunkter att beakta. Jag tror att det är nödvändigt att snabbt ta lärdom av erfarenheterna. Varje dag kan nya människor bli smittade. En ny fas av kampanjen bör — utan moraliserande — kunna visa på det varma och fina i att leva med en partner, att svårigheter, om de övervinns, kan stärka ett förhållande, att ansvarstagande kan ge glädje. Men kampanjen måste också innebära ett rakt och osminkat budskap om HIV-smittans oerhörda farlighet. Vissa massmedia har gjort utmärkta reportage, och många artiklar av hög kvalitet har skrivits. Det är kanske den värdefullaste delen av kampanjen. Alla vi som är engagerade i aidsarbetet har anledning att berömma dessa journalister, inte minst Inger Atterstam på Svenska Dagbladet för en mycket fin reportageserie från USA. Informationskampanjen måste också leda till att alla de som drabbats av smitta behandlas på ett medmänskligt sätt av sin omgivning. Samtidigt måste man noga beakta de problem som HIV och aids medför för många grupper i arbetslivet, för inte minst sjukvårdspersonal och polisen. De som arbetar med de aidssjuka behöver särskilt stöd för att orka gå vidare. Politikernas uppgift är också att tillse att det finns resurser för forskning och internationellt forskningssamarbete. Regeringens förslag att endast ställa 5 miljoner till förfogande inom aidsanslaget var helt otillräckligt. Någon kraftfull markering av vikten av att forskningen får de resurser nu och i framtiden som krävs vill utskottet inte göra. Jag beklagar detta. Det hade varit en viktig markering inför svenska folket av viljan att verkligen få fram vaccin och botemedel. Vi kommer inte att komma åt den här epidemin förrän vi har fått ett verksamt vaccin. Jag yrkar därför bifall till reservation 2. Vi moderater har föreslagit att en expertgrupp skall tillsättas med uppgift att följa forskningsfrågorna. Det är bra att ett särskilt vetenskapligt råd nu bildas. Det ger forskningsfrågorna större utrymme och tyngd. Vi har också föreslagit en riksförening för forskning mot aids, och en sådan planeras. En sådan riksförening ger möjlighet för enskilda, företag och organisationer att bidra till forskningen, något som många anser vara angeläget. Vidare är det politikernas uppgift att se till att goda former för vård och behandling av smittade och sjuka åstadkommes på samtliga vårdnivåer. Sjukvårdshuvudmännen måste snabbt inse att provtagning och vård av smittade och sjuka kommer att ställa stora krav på sjukvården. I andra — Prot. 1986/87:109 sammanhang har vi moderater krävt att prioriteringen av primärvården 23 april 1987 måste omprövas på länsoch länsdelssjukvårdens bekostnad. Vi behöver sjukvård för de svårt sjuka. De aidssjuka kommer att behöva kvalificerad sjukvård, och detta måste förberedas. Likaså måste man utöka möjligheterna att bygga upp egna blodbanker och att använda patientens eget blod. I och med HIV-smittans utbredning kommer allt fler att ställa sådana krav. HIV och aids kommer tyvärr att spridas över hela vårt land. Det är hög tid att inse det och det är också hög tid att landstingen förbereder sig på detta. Dessutom är det viktigt att så många människor som möjligt testas dels för att man skall kunna följa smittspridningen, dels för att man skall kunna ge vård, behandling och föreskrifter. Vi moderater anser att det bör bli naturligt att HIV-test görs vid samtliga blodprov. På detta sätt avdramatiseras provtagningen. Därför bör testningen så snabbt som möjligt utvidgas i riktning mot detta mål. Samtliga gravida kvinnor bör, som en prioriterad grupp, erbjudas testning. Därefter bör man gå vidare till andra grupper, t.ex. de värnpliktiga. Som framgår av betänkandet planeras nu testning av alla gravida kvinnor. Dessutom kommer inom kort en i övrigt utvidgad testning, förutom den utökade testning som redan har införts. Det är viktigt att testningen utvidgas på detta sätt. Det gäller ju att nå särskilt dem som befinner sig i riskzonen när det gäller smitta. Särskilt allvarlig är den snabba spridningen av HIV bland narkomanerna. Vad som alldeles särskilt upprör är att missbrukande HIV-smittade prostituerade till synes ostört kan fortsätta med sin verksamhet. Eller också omhändertas de. Men de är snart tillbaka. Det är visserligen ofattbart att någon vill gå till en prostituerad, i synnerhet som smittrisken är så stor. De prostituerade har dock uppenbarligen kunder. Frågan är om inte kunderna har fruar som sig ovetande blir utsatta för smittrisk. Aidsfrågan har därmed fått en särskild kvinnoaspekt. Politikernas uppgift är att få bukt med missbruket och att vidta åtgärder, så att HIV-smittade förhindras att sprida smittan vidare. Något annat kan ju inte heller tolereras av svenska folket. Sverige kommer att få betala dyrt, och många människor kommer att få gå igenom ett grymt lidande och möta en för tidig död. Det blir priset för flera års underlåtenhet att på allvar ta itu med narkotikamissbruket. Aids gör att narkotikamissbruket blir ännu farligare. Det allvarligaste är att antalet platser för LVM-vård reducerats så kraftigt att lagen i praktiken blivit verkningslös. Särskilt akut är situationen i Stockholm, som ju också utskottet skriver. Från moderat håll har vi gång på gång påtalat det allvarliga i att det råder brist på LVM-hem. Vi har också påtalat att enskilda behandlingshem mer bör användas i missbrukarvården. Där finns det idéer, flexibilitet och engagemang. Behandlingshemmen kan lätt utvidgas och utvecklas. Att ett enigt utskott nu gör ett tillkännagivande när det gäller narkomanvården är mycket viktigt. Nu ankommer det alltså på regeringen att se till att det i praktiken snabbt åstadkommes resultat. Men även själva lagarna behöver förbättras, särskilt LVM. Detta har vi 143 moderater också påpekat gång på gång. Indikationerna beträffande LYM vård måste utvidgas till att gälla även vid fara för annans liv. En missbrukare kan utgöra en klar fara för en annan persons liv. De missbrukande prostituerade utgör exempel på detta. Risken för att de överför HIV-smitta är ju mycket stor. Den bästa möjligheten att avskärma den befarade smittkällan i dessa fall ger den av oss föreslagna utvidgningen av LVM indikationerna. Det skulle kunna underlätta de nödvändiga omhändertagandena. Dessutom behöver vårdtiderna förlängas. Jag yrkar därför bifall till reservation 3. Men även smittskyddslagen och de tvångsåtgärder som skall vidtas om en person inte följer föreskrifter förlorar sin innebörd, eftersom det saknas platser för vård och behandling av de omhändertagna. Den som medvetet sprider smitta måste självfallet kunna omhändertas. Vi kan inte stå till svars inför medborgarna om vi inte ändrar, samordnar och skärper lagarna samt ser till att narkomanvården och lagarna fungerar. Annars klarar vi inte att hindra aidsepidemin. Det kommer också att bli nödvändigt att i vissa situationer göra HIV-test vid tvångsomhändertaganden, t.ex. när det gäller sexuella övergrepp. Herr talman! Jag vill avsluta mitt anförande med att ännu en gång betona vikten av personligt ansvarstagande. Det här är inte något som man kommenderar fram. Men med ett ärligt, resolut och förtroendeingivande agerande från oss politiker och från myndigheterna kan grunden läggas för en sådan ansvarskänsla hos alla som leder till fasta livsnormer, vilka begränsar HIV-smittans härjningar. Vi moderater kan följaktligen inte stödja tanken på fria sprutor till narkomaner. Lika litet kan vi tänka oss fullständig anonymitet vid aidstest. Det är minsann inte goda exempel på effektiv och kraftfull ledning av arbetet med att bekämpa aids. Folkpartiet får ursäkta oss för detta.
Herr talman! Vi har rätt ofta anledning att diskutera aids i denna kammare, och varje gång tvingas vi konstatera att antalet sjuka och smittade fortsätter att stiga. Drygt hundratalet personer har nu fått aids i vårt land, och vi måste utgå från att det finns flera tusen HIV-smittade. Det här är skrämmande siffror, även om de kan te sig blygsamma jämfört med de uppgifter som kommer t.ex. från USA, dit smittan kom ett par år tidigare än till Sverige. Där räknar man med att det finns ett par miljoner smittade, och där finns redan mer än 30 000 aidssjuka. De officiella uppgifterna från Afrika är fortfarande knapphändiga, men det står ändå helt klart att det i flera länder där råder en helt katastrofartad situation. Det är ett oerhört komplext problem vi har att göra med, och vi saknar också helt erfarenhet av en liknande situation. Naturligtvis är vi alla i detta sammanhang, oberoende av partitillhörighet, besjälade av samma önskan, nämligen att stoppa smittspridningen och komma till rätta med HIV-viruset. I vårt engagemang för detta arbete törs jag påstå att det inryms både rädsla och missmod men också en hoppfullhet. Det är naturligt att man i denna fråga, som i alla andra frågor, kan ha olika uppfattningar, men på det hela taget råder det ändå en ganska stor Prot. 1986/87:109 samstämmighet mellan partierna — och så måste det få vara. Det är riktigt att 23 april 1987 vi driver arbetet framåt med konstruktiva förslag, men det är en alldeles för stor och viktig fråga för att den skall göras till föremål för utspel som främst har ett partitaktiskt syfte — det är något som har varit vägledande för oss i centerpartiet. Det som kan betraktas som mest hoppfullt för oss i Sverige och i den situation vi befinner oss i, är att smittvägarna för HIV är begränsade. Till allra största delen ankommer det på oss själva att avgöra om vi skall utsätta oss för smitta eller inte. Det är något som alla måste inse. Därför kan nästan ingenting vara viktigare än en saklig information till alla, vilken är så utformad att alla verkligen tar den till sig. Detta gäller alldeles särskilt den information som skall nå fram till ungdomarna. Den skall, som det är tänkt i den informationskampanj som har startats, gå via skolan och samlevnadsundervisningen, men den måste också, eller kanske framför allt, gå via föräldrarna. Föräldrar måste få det stöd de behöver från samhället för att klara av samtal med sina barn om samlevnadsfrågor. Det är viktigt att de unga förstår att vi vuxna i första hand unnar dem att kunna välja en sund livsstil. Det får inte framstå så att tyngdpunkten i informationen ligger i en intensiv kondompropaganda. Det räcker naturligtvis inte med en information, utan det måste också till andra åtgärder — det gäller inte minst för de s.k. riskgrupperna. En mycket utsatt riskgrupp är narkotikamissbrukarna, och de måste ovillkorligen snabbt få hjälp av samhället. Redan sommaren 1985 kom det larmrapporter om hur hjälpsökande narkomaner av rädsla för att bli HIV-smittade sökte vård för sitt missbruk men blev avvisade vid sjukhusen på grund av platsbrist. Under en interpellationsdebatt som jag hade med Gertud Sigurdsen hösten samma år redogjorde statsrådet för en rapport som tjänstemän från socialdepartementet och socialstyrelsen hade sammanställt, där det bl.a. sades att det bästa sättet att hindra en snabb smittspridning bland narkotikamissbrukarna är en effektiv narkomanvård. Målet måste vara, framhölls det, att nå alla dem som missbrukar intravenöst, med provtagning, avgiftning och behandling. Det framgick också av rapporten att resurserna i storstadsområdena var helt otillräckliga. Statsrådet redogjorde också för de åtgärder som man förberedde vid detta tillfälle för att komma till rätta med situationen. Regeringen hade bl.a. överläggningar med hälsooch sjukvården och med socialtjänsten i de tre storstadskommunerna. Jag skall inte påstå att det inte har hänt något sedan dess eller att man inte har försökt. Men om man ser till Stockholmsområdet, där problemen är störst, finner man att situationen definitivt inte förbättrats. På senare tid har tyvärr i stället vårdavdelningar stängts som varit avsedda för dessa patienter. Nu har ett enigt utskott konstaterat att det förhållande som råder inte längre kan accepteras. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen till känna att problemen inom narkomanvården måste lösas. Det här är något som vi i centerpartiet har slagits mycket för. I och med detta uttalande är vår kommittémotion tillgodosedd på en mycket viktig punkt. Nu ankommer det 145 på regeringen att ta ansvar för att denna fråga löses i samverkan mellan stat, kommuner och landsting. Jag har helt klart för mig att det stora problemet i detta sammanhang kan vara att rekrytera personal. Men det är ett problem som måste lösas, och det med förtur. Vi har från centern vid flera tillfällen också framhållit att vi ser fördelar med en utvidgning av testverksamheten. Vi har bl.a. föreslagit att alla gravida kvinnor skall erbjudas test. Nu har vi glädjande nog kunnat notera att såväl aidsdelegationen som utskottet kommit fram till samma uppfattning. Gravida kvinnor kommer att omfattas av ett allmänt testerbjudande. Det finns också uppgifter om att man förbereder ett underlag för en ytterligare utvidgning av testverksamheten. Det här är bra. Dels kan det bidra till en avdramatisering av provtagningen, dels kan man från samhällets sida på så sätt få en bättre uppfattning om smittoläget. För att slutgiltigt komma till rätta med aids är naturligtvis målet att finna ett vaccin, så att det verksamma smittämnet kan oskadliggöras. Vi vet att vi har framstående svenska forskare som ligger väl framme, men som självfallet måste ha stora resurser till sitt förfogande. I denna fråga finns en trepartireservation. Vi anser inte att det klart framgår av budgetpropositionen att tillräckliga medel kommer att tas fram. Enligt oss reservanter måste det vara fullständigt klart att brist på resurser inte får hindra forskningen. Jag vill därför yrka bifall till reservation 2. Herr talman! Aids är inte bara en sjukdom. Dess förekomst har gett upphov till en ny samhällsdebatt om samlevnadsformer, enskildas integritetsskydd, olika yrkesgruppers arbetssituation m.m. Det är naturligt att en farsot av denna dimension uppfattas som ett stort hot mot vårt folkhem och den personliga tryggheten. Om vi politiker skall kunna klara av den stora utmaning vi står inför kommer det att krävas av oss att vi visar både samarbetsvilja och besinning, men också en viss djärvhet att våga pröva en del nya och okonventionella vägar.

Herr talman! Vi skall i dag debattera finansutskottets betänkande 20 om kommunalekonomiska frågor. Det berör för kommuner och landsting utomordentligt viktiga frågor som det kommunala skatteutjämningssystemet, skatteutjämningsavgiften och anslagen till kommunerna avseende kompensation för slopad kommunal företagsbeskattning. Det innebär att utskottsbetänkandet, som innehåller en lång rad reservationer, tar upp många tekniskt mycket besvärliga frågeställningar som få människor har en klar inblick i, men som trots detta är av stor betydelse för oss alla. Normalt brukar också klarheten vara stor över hur beslutet efter debatten kommer att bli. I dag är osäkerheten fortfarande stor. Vill t.ex. vpk ha ett nytt förslag eller ej? Det är frågan. Det finns därför anledning att närmare penetrera den kommunala verksamheten och ekonomin bakom. Kommuner och landsting har en mycket stor betydelse för den totala samhällsekonomin. Det vet vi. Deras utgifter beräknas i år uppgå till närmare 275 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt 27 20 av BNP. Enbart kommunsektorn svarar för tre fjärdedelar av den offentliga verksamheten, konsumtion och investeringar. Över en fjärdedel, ungefär 70 miljarder kronor, av kommunernas inkomster kommer dock i form av statsbidrag. Av dessa uppgår de specialdestinerade statsbidragen till ca 50 miljarder kronor, vilket är mer än den statliga inkomstskatten för fysiska personer. Det är tydligt att kommuner och landsting disponerar över utomordentligt stora resurser. Förutsättningar finns alltså att med oförändrade ramar ge en bra service till medborgarna. Med tanke på den tidigare så snabba expansionstakten torde det finnas goda möjligheter till inte obetydliga effektiviseringar av verksamheten. Under 1970-talet ökade nämligen den kommunala konsumtionen, som i sin tur svarat för tre fjärdedelar av de kommunala avgifterna, med 4-5 96 per år räknat i fasta priser. I början av 1980-talet skedde dock en uppbromsning av denna volymökning till drygt 2 20 1982. Därefter blev ökningstakten åter snabbare under några år. I den preliminära nationalbudgeten beräknades volymökningen bli ungefär 2 90 för 1986 och 1,5 90 för 1987. Erfarenhetsmässigt blir volymökningen större än prognoserna. Vi moderater har mot bakgrund av den här utvecklingen under en lång tid förespråkat en realt sett oförändrad kommunal utgiftsvolym. Det kravet är minst lika aktuellt i dag som tidigare. Ett primärt mål för den ekonomiska politiken i kommunsektorn är därför att bringa ned volymökningen till noll procent. Den alltför snabba kommunala tillväxten är ett av de stora problemen i svensk ekonomi både i ett längre och i ett kortare tidsperspektiv. Att minska kommunernas volymökning är angeläget inte minst därför att det skapas utrymme för en ökning av reallönerna i samhället. Detta har moderata 9 samlingspartiet hävdat under flera år. Regeringen erkände också detta självklara faktum först i förra årets finansplan, men i år ges tyvärr inte uttryck för samma klarsynthet. Otillräckliga åtgärder under förra året och inför 1987 har bidragit till en alltför snabb expansion i kommunerna, vilket i sin tur lett till en alltför snabb ökning av den totala konsumtionen i svensk ekonomi. Genom en god förvaltning och omprioriteringar kan ökad kommunal service ges inom en oförändrad totalram realt sett. Internationella erfarenheter visar också att andra länder med väsentligt mindre offentliga åtaganden kan uppnå en lika bra eller bättre verksamhet inom väsentliga delar av utbildning, hälsooch sjukvård, social service och omvårdnad. Förutsättningen för en sådan utveckling är dock att de hinder och de styrningar som i stor utsträckning hämmar den kommunala verksamheten också försvinner. I dag styrs emellertid kommunerna i hög grad av statliga regleringar och bidragsbestämmelser. Det är enligt vår uppfattning en medveten del av en socialdemokratisk politik som går ut på att begränsa kommunernas självstyrelse. Skall det bli möjligt att få en god kommunal verksamhet måste den statliga styrningen av verksamheten minska. Endast därigenom är det möjligt att uppnå en verklig decentralisering av besluten och därmed en anpassning till lokala förhållanden. Vi moderater anser att merparten av statsbidragen till kommunerna bör på sikt avvecklas med undantag för bl.a. ett väl fungerande skatteutjämningssystem. Men det liggande förslaget uppfyller inte de krav på ett väl fungerande skatteutjämningssystem som vi har framfört i vår motion. Ett skatteutjämningssystem enligt vår modell är nödvändigt dels för att öka det kommunala självstyret, dels för att kunna sänka det totala skattetrycket. En förutsättning för minskade statsbidrag och kommunalt skattestopp är att det sker en omfattande avreglering av statliga föreskrifter och bidragsbestämmelser. En minskning av de specialdestinerade statsbidragen går väl att förena med att verksamhetsvolymen skall vara oförändrad. Den verksamhet som i dag får statsbidrag förutsätts också i fortsättningen bli utförd i den omfattning och de former som varje kommun finner bäst motsvara invånarnas önskemål och förväntningar. Alla tre borgerliga partier har också enat sig i reservation nr 1 om att merparten av de specialdestinerade bidragsformerna snarast avvecklas och att en större andel av bidragsgivningen från staten till kommunerna sker inom ramen för ett skatteutjämningssystem. Det finns flera skäl utöver dem jag har nämnt. De specialdestinerade bidragen har en tendens att förstärka den skillnad som har sin grund i olikheterna i fråga om skattekraft. Dessa statsbidrag utgår ofta som en bestämd del av kommunernas kostnader för viss verksamhet. Invånarna i de kommuner som vill hålla en hög social servicenivå eller standard behöver därför själva bara till en del betala för denna i form av högre skatt. Studier som gjorts visar att det främst är kommuner med hög skattekraft som har finansiella förutsättningar att utnyttja denna möjlighet. Behovet av framför allt barnomsorg, gymnasieutbildning och färdtjänst tillgodoses därigenom i större utsträckning i kommuner med hög skattekraft än i dem med låg. Det kan således hävdas att de specialdestinerade bidragen motverkar det syfte som ligger bakom skatteutjämningsbidragen, nämligen att utjämna skillnader i skattekraft. Vidare är de specialdestinerade bidragen i allmänhet förknippade med en lång rad detaljregleringar omfattande administration från såväl den utbetalande Prot. 1986/87:110 myndigheten som den mottagande kommunens sida. Ett omfattande system 24 april 1987 byggt på specialdestinerade bidrag leder till betydande stelhet och ineffektivitet till resursutnyttjande i kommunsektorn. Principen om kommunal självstyrelse och kommunal demokrati borde innebära att medborgarna i enskilda kommuner och landsting själva får bestämma omfattningen och inriktningen av den kommunala resp. landstingskommunala servicen. Bidragssystemet bör därför utformas så att det främjar förverkligandet av den principen. Bidragen till kommuner och landsting bör därför ges utan villkor. Då skapas möjligheter till ett mer flexibelt och effektivt resursutnyttjande. I stället bör bidragssystemet främst inriktas på att utjämna de skillnader som finns i skattekraft och kostnader mellan olika kommuner och som kan variera mycket kraftigt. Det talar för att ett kommunalt skatteutjämningssystem bör bibehållas och förstärkas. Redan i fjol vid den ekonomisk-politiska debatten beklagade vi moderater att ett nytt skatteutjämningssystem, vilket hade förutskickats, inte då kunde presenteras för riksdagen. Och vi menar att i syfte att få en rättvis kommunal verksamhet över landet behövs ett väl fungerande kommunalt skatteutjämningssystem. Om det borde det råda politisk enighet, men frågan är om det gör det. Vi på den borgerliga sidan är i varje fall inte nöjda med det förslag som socialdemokraterna presenterat. Vi har pekat på att det finns ett stort antal kommuner och landsting i södra och mellersta Sverige som i dagsläget har en besvärlig ekonomisk situation, hög utdebitering och svag skattekraft. Det fick utskottet verkligen klart för sig bl.a. vid besöket i Kalmar län. Regeringens förslag är enligt vår uppfattning inte tillräckligt rättvist, och jag undrar vad herr Arne Andersson i Gamleby, tung man i Västervik, tänker om de här frågeställningarna, eftersom Kalmar län är ett av de svårast drabbade länen. Enligt vår moderata uppfattning bör ett skatteutjämningssystem i kommuner med låg skattekraft och särskilt stora kostnader få stöd så att de kan bedriva en god kommunal verksamhet. Den kommunala skattesatsen skall däremot vara ett uttryck för den kommunala självstyrelsen och spegla den avvägning mellan offentlig och enskild verksamhet som kommunens befolkning väljer. Skatteunderlaget från fysiska personer skall utgöra underlaget för den skattefinansierade delen av kommunernas verksamhet. Några särskilda avgifter på skatteunderlaget bör därför inte förekomma. Rundgång mellan kommun och stat måste undvikas. Ett system där kommunerna betalar in skattepengar till staten, som sedan i sin tur betalar tillbaka dem i form av riktade bidrag, är inte bara opraktiskt utan leder också till en urgröpning av den kommunala självstyrelsen. Skatteutjämningsavgiften bör därför enligt oss moderater avvecklas i sin helhet. Vad vi för övrigt tycker om den s.k. Robin Hood-skatten har vi flera gånger framfört från den här talarstolen, så det bör väl alla i kammaren veta. Den måste helt enkelt bort snarast möjligt. Däremot anser vi moderater att när de riktade statsbidragen till kommunerna successivt minskas i framtiden, får inte skatteutjämningssystemet 11 urholkas. Tvärtom kan det behöva stärkas när de riktade statsbidragen till kommunerna minskar. Med gällande regler påverkar kommunernas egen skattesats skatteutjämningsbidragens storlek, vilket leder till att skattesatserna drivs upp. Nu föreslår i och för sig regeringen ett tak för skattesatserna som begränsar skatteutjämningsbidragets storlek. Det är ett framsteg, men vi menar att det är viktigt att skatteutjämningssystemet är helt opåverkbart av den bidragstagande kommunens skattepolitik. I annat fall kan systemet lätt manipuleras. Vi moderater anser att genom att staten stimulerar till högre utdebitering är det nu angeläget att i stället stimulera till skattesänkningar. Vi föreslår därför att kommuner med särskilt hög kommunal utdebitering, med vilket vi avser över 17 kr. per skattekrona för primärkommun, erhåller ett särskilt bidrag för att stimulera till skattesänkning. Det extra skatteutjämningsbidraget skall betalas med 50 Z av skattesänkningen ned till 17 kr. per skattekrona det år skattesänkningen genomförs. Därigenom får skatteutjämningen ett inslag som stimulerar till lägre skattesatser och minskade utdebiteringsskillnader mellan olika kommuner. Den tekniska uppbyggnaden av skatteutjämningssystemet bör däremot i allt väsentligt bibehållas. Grundgarantierna för 1987 bör också bibehållas, till skillnad från regeringens förslag, med undantag av den korrigering som sker för kommuner med över 16 kr. resp. landsting med över 13:50 i utdebitering. När det gäller tekniken för beräkning av skillnaden i kostnader för åldersstruktur och social struktur kan regeringens förslag accepteras med vissa undantag. Kostnader för barnomsorg bör beräknas uteslutande med utgångspunkt i antalet barn i berörda åldrar. Något hänsynstagande till den faktiska utbyggnaden av barnomsorgen bör enligt vår uppfattning inte ske. Vi föreslår också att faktorn kostnad för socialbidrag skall omfatta hela antalet hushåll som får socialbidrag, medan regeringens och utskottets förslag innebär att man skall minska med antalet hushåll som får ersättning genom statsbidrag. Det av oss moderater föreslagna skatteutjämningssystemet innebär att utbetalade skatteutjämningsbidrag kommer att öka något. Storleken beror till viss del på hur mycket de kommunala skattesatserna sänks i högskattekommuner. Herr talman! Med det anförda har jag visat att vi från moderat sida inte kan acceptera regeringens förslag till kommunal skatteutjämning. Vi har tillsammans med övriga borgerliga partier, med stöd av en lång rad motioner, till betänkandet fogat reservation 2, i vilken vi har föreslagit ett nytt skatteutjämningssystem. Denna reservation innesluter då även en vpk-motion. Vi menar att regeringen med det snaraste måste förelägga riksdagen vårt förslag till nytt skatteutjämningssystem. Jag har här, herr talman, avsiktligt inte gått in på alla de tekniska detaljerna, därför att jag inte tycker att det kommer att bringa någon speciell klarhet i debatten. Jag vill bara än en gång peka på de stora skillnader som uppstår mellan olika kommuner och landsting, vilket utskottet tydligt fick klart för sig under sina resor i Kalmar län, i Stockholms län och i Kopparbergs län, om det framlagda förslaget genomförs. Regeringens förslag var i och för sig vällovligt. Det behövs ett nytt skatteutjämningssystem, men regeringens förslag nådde inte ända fram, och = Prot. 1986/87:110 den ersättning på 400 milj.kr. för att lindra en del av de besvär som det — 24 april 1987 föreslagna systemet ger gäller bara för 1988. Vad som sker därefter vet vi inte. Men helt klart är att problemen kommer att bli utomordentligt stora för många kommuner i Sverige, kanske framför allt i södra och västra Sverige. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga reservationer med moderata företrädare.

Herr talman! Den kommunala ekonomin är en mycket viktig del av samhällslivet. Det är kommuner och landsting som i dag svarar för merparten av medborgarnas utbildning, sociala service, barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård, m.m. I själva verket ligger nästan tre fjärdedelar av hela den offentliga konsumtionen hos det vi kallar den kommunala sektorn. Begreppet den kommunala sektorn är emellertid missvisande. Det finns inte en kommunal sektor utan nära 300 kommunala sektorer. Varje primärkommun och varje landstingskommun är en enhet var för sig och bör så vara. För oss i folkpartiet är detta en viktig distinktion. Det är grunden för den kommunala självstyrelsen. I enlighet med principen om kommunal självstyrelse bör varje kommun och varje landsting ha rätt att i så stor utsträckning som möjligt själv besluta om inriktningen och omfattningen av den service som ges till medborgarna. Så är det inte i dag. Detta vill vi i folkpartiet ändra på. I finansutskottets betänkande nr 20, som vi nu diskuterar, behandlas statsbidragen till kommuner och landsting, men långt ifrån alla statsbidrag. Det som i första hand tas upp i betänkandet är de s.k. allmänna bidragen, eller vanligare kallade skatteutjämningsbidragen. De utgör ungefär en femtedel av alla statsbidrag, ca 13 miljarder kronor. Därutöver finns det ca 44 miljarder kronor i specialdestinerade bidrag; merparten är driftsbidrag, men det finns också vissa investeringsbidrag, och sedan finns det ca 12 miljarder kronor till landstingen i s.k. Dagmarpengar. Totalt handlar det alltså om ca 70 miljarder kronor — en ganska stor summa. Regeringens förslag i budgetpropositionen handlar om de 13 miljarder kronorna i skatteutjämningsbidrag. I folkpartiets partimotion utgår vi i stället från att skatteutjämningssystemet inte kan ses som ett isolerat system, utan man måste ta hänsyn till även de specialdestinerade bidragens effekter på den kommunala verksamhetens omfattning och inriktning. I många fall är det nämligen så att de specialdestinerade bidragen har motsatt effekt mot utjämningsbidragen. De riktade bidragen utgår ju ofta som bidrag till en viss andel av kommunernas kostnader, dvs. att kommunerna måste betala en del själva för att få bidraget. En del kommuner har faktiskt inte råd med detta. Det finns många studier som visar att driftbidragen främst går till de rikare kommunerna och mindre till de fattigare kommunerna. Om man då har ambitionen att det skall finnas en väl fungerande utjämning med bra utjämningseffekter — vilket vi i folkpartiet vill — kan man inte bortse från dessa de riktade bidragens effekter. Jag har redan nämnt principen om den kommunala självstyrelsen. Den innebär också att man måste ta bort en mängd statliga pekpinnar och 13 detaljbestämmelser. Vi i folkpartiet anser inte att det skall vara staten som med statsbidragen som styrmedel bestämmer om en viss verksamhet skall utövas på det ena eller det andra sättet. Tvärtom måste varje kommun och landsting få finna den lösning som passar invånarna i det området bäst. I vissa fall finns det skäl för enhetlighet över hela landet, t.ex. i fråga om utbildning, som vi beslutat om under förmiddagen, men sådan enhetlighet kan skapas lika väl genom lagstiftning — där finns ju t.ex. skollag och skolförordning. Dagens statliga pekpinnar är också dyra i drift, dvs. att administrationen och hanteringen av dem kostar en ansenlig summa. Var och en som haft någon kontakt med t.ex. en skolkamrer, eller med skolförvaltning i övrigt, vet att en stor del av skolkamrerns tid går åt att söka statsbidrag så att man får ut så mycket som möjligt av alla de bestämmelser som finns. Med utgångspunkt från dessa principer anser vi i folkpartiet att den nuvarande specialdestineringen bör minskas och bidragen göras mer generella, antingen som en ren klumpsumma eller schabloniserade efter invånarantal. Som ett komplement till ett sådant generellt statsbidragssystem måste det finnas ett utjämningssystem med en hög ambitionsnivå. Skatteutjämningsbidragen måste utjämnas för opåverkbara skillnader i skattekraft och kostnadsskillnader som är opåverkbara när det gäller kommunernas egna åtgärder. Med utgångspunkt i dessa principer blir regeringens förslag helt oacceptabelt. Folkpartiet, moderaterna och centern har därför i reservation 1 krävt att merparten av de statliga pekpinnarna skall avvecklas och att en större andel av bidragsgivningen från staten till kommunerna skall ske inom ramen för allmänna bidrag, skatteutjämningsbidrag. Vi kräver att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ett sådant förslag. Regeringen påstår att dess förslag har en klar regional profil. Detta är inte sant. Otvivelaktigt har skatteutjämningsbidragen stor regionalpolitisk betydelse, men de bidragen föreslår regeringen skall minskas med 1,2 miljarder kronor 1988 och ännu mer framöver. I fråga om de specialdestinerade bidragen, som främst går till de rikare kommunerna, föreslås bara mindre justeringar. Och den tredje komponenten i statens finansiella relationer till kommunerna — skatteutjämningsavgiften, som faktiskt belastar de rika kommunerna mer än de fattiga — föreslås minska. Det är med andra ord en bluff att regeringens förslag betyder en omfördelning från rika till fattiga kommuner. Det finns, som Rune Rydén nämnde, många fattiga kommuner i södra och mellersta Sverige som drabbas hårt. Det betyder, herr talman, att många människor i dessa kommuner får lida, om regeringens förslag vinner kammarens bifall. Även socialdemokratiska kommunaloch landstingspolitiker har förstått att förslaget är en bluff, vilket med önskvärd tydlighet framgick vid utskottets studiebesök. I vissa fall motsvarar de godtyckligt indragna skatteutjämningsbidragen riktigt rejäla skattehöjningar. Socialdemokraterna i utskottet har i någon mån försökt dämpa dessa effekter genom att minska regeringens besparingsförslag med 350-400 milj.kr., men det har nästan blivit som att komma ur askan i elden. 150-200 milj.kr. används för att se till att effekten 1988 motsvarar högst 50 öres skattehöjning per kommun och landsting. Men då blir det bara än värre 1989 och 1990! Och för de människor som har oturen att — Prot. 1986/87:110 bo i en drabbad kommun som tillhör ett drabbat landsting blir det dubbel — 24 april 1987 effekt, motsvarande en kronas skattehöjning. Socialdemokraterna förefaller 'å LE s Kommunalatt ha glömt bort att det handlar om människor som bor i dessa områden — ä ; ” sv ekonomiska inte någon abstrakt ”kommunal ekonomi” som man kan behandla hur som frå rågor Ytterligare 200 milj.kr. har socialdemokraterna vid utskottsbehandlingen föreslagit skall avsättas till extra skatteutjämningsbidrag. Det blir pengar som kommunerna inte kan räkna med i sin planering utan som fördelas efter regeringens eget gottfinnande till de kommuner och landsting som bockar djupast för staten. Herr talman! Regeringens förslag, inkl. de förändringar som socialdemokraterna har gjort vid utskottsbehandlingen, är dåligt. Vi yrkar från de borgerliga partiernas sida avslag på förslaget i reservation nr 2. Samma yrkande har också kommunisterna i reservation 3. Det finns ytterligare sju gemensamma borgerliga reservationer och tre särskilda folkpartireservationer. Jag skall inte kommentera alla, men jag måste säga något om regeringens resp. socialdemokraternas i utskottet bedömning av förslagens effekter på den kommunala ekonomin som helhet. Enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen skulle förslagen innebära en indragning av medel från alla kommuner och landsting på ungefär 2,4 miljarder. Det bedömdes tydligen som lämpligt av finansdepartementet. Sedan visade det sig att man hade räknat fel, och det var inte vilken felräkning som helst, utan det gällde så mycket som 640 milj.kr. Förändringen beträffande kommunalt bostadstillägg för pensionärer belastar såvitt man nu vet kommunerna med 640 milj.kr. mindre än vad man då trodde. Sedan har, som jag nämnde, socialdemokraterna i utskottet plussat på ytterligare 350 milj.kr. eller kanske litet mer. Sammantaget betyder det att kommunerna kommer att ha 990 milj.kr. eller nästan 1 miljard mer att röra sig med än vad finansdepartementet bedömde som lämpligt. Då kunde man, herr talman, vänta sig att utskottet skulle göra någon analys av om detta var bra eller dåligt för samhällsekonomin. Men inte så! Vad som sägs är följande: ”Enligt utskottets mening förefaller åtgärder vars omfattning ligger någonstans mellan förslagen i motion Fi320 och i Fi308 - —- —- vara väl avvägda.” Socialdemokraterna gör ingen egen analys utan utgår från folkpartiets och centerpartiets förslag och lägger sig sedan mittemellan. Jag kommer ihåg när statsministern hade ett inlägg på detta tema här i kammaren. Det måste ha gjort stort intryck på finansutskottets socialdemokrater, men jag undrar om Ingvar Carlsson verkligen eftersträvade just denna effekt. Jag hoppas att Arne Andersson i Gamleby vill kommentera denna brist på analys när han gör sitt inlägg. Slutligen, herr talman, något om vad dagens diskussion kommer att betyda för invånarna i olika kommuner och landsting. I fråga om skatteutjämningsbidragen, där frågetecknet är störst, finns det tre olika förslag: socialdemokraterna vill anvisa 12 856 000 000 kr., de borgerliga partierna vill anvisa 13 607 000 000 kr., och kommunisterna vill anvisa 13 645 000 000 kr. Jämfört med regeringens förslag vill alltså de borgerliga partierna ge 751 milj.kr. mer och vpk 789 milj.kr. mer. Jag utgår ifrån att kommunisterna, när de 15 inser att de inte kan få sina 789 milj.kr., anser att 751 milj.kr. ändå är bra mycket bättre än ingenting. Vpk borde därför rimligen inte kunna stödja nollförslaget, när det finns en chans att ge 751 milj.kr. mer. Det skall bli ovanligt intressant att lyssna på Hans Petersson i Hallstahammar i dag. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2,4, 7,8, 10, 13, 15, 19, 22, 23 och 25.

Herr talman! Den kommunala ekonomin är en viktig del av den svenska ekonomin. Det bevisas inte minst av att finansministern och ett par betydelsefulla medarbetare hedrar kammaren med sin närvaro under denna debatt. Jag vill uttrycka förhoppningen att besöket skall visa sig lärorikt. Det finns skäl att uttrycka den förhoppningen. Kommunernas ekonomi har, sett i ett genomsnitt för hela sektorn, under senare år varit relativt hygglig. Variationerna mellan olika kommuner är dock betydande. Såväl landsting som primärkommuner upplever nu ett alltmer hårdnande ekonomiskt klimat. Detta beror dels på successiva indragningar av statliga medel till kommunerna, dels på ökade krav på kommunal verksamhet. Det gäller framför allt ökade krav inom primärkommunernas äldreomsorg och krav på att landstingens köer till bl.a. höftledsoch ögonoperationer skall minska samt krav på insatser för att hindra spridningen av aids. Vi i centerpartiet anser att både primäroch landstingskommunerna måste ges möjligheter att på ett fullgott sätt klara såväl de nu nämnda som övriga viktiga uppgifter. Behovet av att reducera det statliga budgetunderskottet kräver dock att även kommunerna medverkar i det arbetet. Avvägningen mellan å ena sidan kommunernas viktiga verksamhet och å andra sidan deras medverkan till saneringen av den svenska ekonomin bör enligt vår mening ske på ett sådant sätt att kommunala skattehöjningar undviks. I finansutskottets betänkande nr 10 om riktlinjer för den ekonomiska politiken återfinns en tabell, varav det bl.a. framgår att socialdemokraterna föreslår indragningar i den kommunala ekonomin med knappt 2,4 miljarder kronor. Det framgår dessutom att centerpartiet föreslår indragningar på 1,9 miljarder kronor, dvs. med ett belopp som är nästan en halv miljard lägre. I det nu aktuella betänkandet återfinns samma redovisning i tabell 5 på s. 33. Nu är beloppen emellertid för båda partierna 640 milj.kr. lägre. Denna skillnad beror på en för finansdepartementet generande felräkning vid utarbetandet av budgetpropositionen. Felräkningen vittnar om att det inom finansdepartementet finns bristande kompetens och bristande intresse för kommunalekonomiska frågor. Herr talman! Denna brist på insikt och kompetens dokumenteras ytterligare i budgetpropositionens förslag till nytt skatteutjämningssystem. Propositionens förslag skulle innebära dramatiska nedskärningar i skatteutjämningsbidraget till ett stort antal kommuner, främst i Sydsverige men även i norra delen av landet. Ett genomförande av förslaget skulle i dessa kommuner framtvinga skattehöjningar utan något som helst genomslag när det gäller servicenivån. Efter den häftiga kritik som förslaget utsatts för, inte minst bland socialdemokratiska kommunalmän, har utskottets socialdemokrater tvingats modifiera förslaget så att dess effekter för de värst utsatta kommunerna mildras under år 1988. Dessa modifieringar berör direkt ett sjuttiotal kommuner och indirekt genom det extra skatteutjämningsbidraget åtskilligt fler av landets 284 kommuner. Därmed har även utskottets socialdemokrater gett ett klart underkännande åt propositionens förslag. Utskottets socialdemokrater har emellertid inte haft kraft — eller mandat — att gå längre än till marginella förändringar för just 1988. För de följande åren av förslagets genomförande, dvs. 1989 och 1990 och även tiden därefter, kvarstår förslaget i budgetpropositionen ograverat. De långsiktigt negativa effekterna av propositionens förslag kvarstår således även i det förslag som framlagts av utskottets socialdemokrater. Det sammanfattande omdömet om propositionens förslag, att det är ett oöverlagt hastverk, kvarstår därmed också i dess modifierade form. Även det förslaget är ett oöverlagt hastverk. Förslaget till nytt skatteutjämningssystem bör därför avslås. Detta föreslås också i reservation 2 från centern, folkpartiet och moderaterna. Som en följd härav föreslås i reservation 10 ett i förhållande till det socialdemokratiska förslaget med 751 milj.kr. förhöjt belopp i anslag till skatteutjämningsbidrag till kommunerna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till dessa reservationer. På sikt anser vi i centerpartiet att de specialdestinerade statsbidragen till kommunerna med undantag av bidragen till skolan och till arbetsbefrämjande åtgärder i utsatta regioner bör överföras till skatteutjämningssystemet. Ett av skälen för detta är den belastning som de specialdestinerade bidragen utgör för såväl staten som kommunerna till följd av den höga detaljregleringsgraden och den därav följande administrationen. Ett annat skäl är att de specialdestinerade bidragen till följd av sin karaktär utnyttjas mest av de skattekraftsstarka kommunerna. Dessa bidrag utgår nämligen med viss procent eller med en på annat sätt fastställd andel i kommunens kostnad för resp. verksamhet. Det ligger därför i sakens natur att redan ”rika” kommuner kan utnyttja dessa bidrag i större utsträckning än vad ”fattiga” kommuner kan göra. Vi anser därför att huvuddelen av de specialdestinerade bidragen motverkar syftet med skatteutjämningsbidragen, dvs. att utjämna skillnaderna i skattekraft. I reservation I anges att en större del av bidragsgivningen bör ske inom ramen för skatteutjämningssystemet och att regeringen bör ges uppdraget att snarast lägga fram förslag om en omläggning i denna riktning. Jag ber också att få yrka bifall till reservation 1. När det gäller de s.k. skatteutjämningsavgifterna finns det nu en bred och stabil majoritet i utskottet för deras avveckling. Dessa avgifter för kommunerna är ju avsedda att finansiera en del av skatteutjämningssystemet. Det som skiljer i uppfattning mellan de olika partierna är takten i avvecklingen. Från centerpartiets sida har vi motsatt oss införandet av skatteutjämningsavgifterna därför att vi anser att staten skall stå för hela kostnaden för skatteutjämningssystemet. Vi anser dock inte att hela den avgift som införts, trots vårt motstånd, kan avvecklas under 1988. Vi anser emellertid att — utöver propositionens förslag — den särskilda avgiften på 13 öre per skattekrona för primärkommuner bör avskaffas redan 1988. Under ett antal år har kompensation för slopad kommunal företagsbeskattning utgått till primärkommunerna. Denna kompensation har gradvis minskat. Avsikten var redan vid dess tillkomst att den så småningom helt skulle upphöra. Vi har i en gemensam reservation från centern, folkpartiet och moderaterna föreslagit att kompensationen skall upphöra 1988. Med det tama motstånd utskottsmajoriteten visar i sin argumentation på denna punkt torde det inte vara en alltför djärv gissning att anta att något av de närmaste årens budgetpropositioner också innehåller förslag i samma riktning. Sammanfattningsvis kan sägas att det viktigaste beslut vi nu har att fatta är att avslå propositionens av utskottets socialdemokrater modifierade förslag till skatteutjämningssystem. På sikt bör därutöver de specialdestinerade statsbidragen med tidigare angivna undantag överföras till skatteutjämningssystemet och skatteutjämningsavgiften avvecklas. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till reservationerna 1,2, 4,8, 10, 13, 16, 20, 22, 23 och 25.

Herr talman! Anne Wibble såg fram mot mitt anförande med intresse, sade hon. Om hon inte har lyssnat förut på kommunister, får jag väl informera om att vi brukar ha en hel del av intresse att säga. Jag är naturligtvis tacksam för den uppmärksamhet som riktas mot oss i dag. Vi i vpk har under lång tid drivit frågan om en förändring av det kommunala skattesystemet. Vi har fört fram förslag om att skapa en statskommunal enhetsskatt, dvs. en skatt som är lika för alla oavsett bostadsort. En sådan beskattning skulle bli rättvis de olika kommunernas invånare emellan, därför att samtidigt som beskattningen är lika skulle kommunerna också från den statskommunala enhetsskatten få bidrag för att klara de uppgifter som ligger på resp. kommun, beroende på hur befolkningssammansättningen ställer krav på barnoch äldreomsorg, på drift av skolor och för att hålla en god kulturell standard etc. Länge drev vi frågan om att staten skulle överta en större andel av de kostnader som den genom sina beslut ålade kommunerna genom att reglera deras verksamhet. Senare utvecklades förslaget om den statskommunala enhetsskatten. Genom att förändra skattesystemet och skapa en enhetsskatt för stat och kommun samt göra denna skatt progressiv skulle man kunna skapa större rättvisa mellan olika kommuner men också mellan olika inkomsttagare. Herr talman! Under flera decennier har frågorna om den kommunala beskattningen debatterats. Det har sagts mig att skatteutjämningssystemet tillkom 1966 och senast reviderades 1980. Nu är det alltså föremål för översyn igen. Själva införandet av skatteutjämningssystemet och revideringarna undan för undan visar i sig att vår tanke om en enhetsskatt, lika för alla kommuner, som också ger till kommunerna efter vars och ens behov, är en riktig tanke. Varje revidering och varje debatt om skatteutjämningssystemet är egentligen ett bekräftande av att de kommunistiska idéerna på detta område är riktiga. Eftersom det nyligen har genomförts en utredning om den kommunala skatteutjämningen, har vi under de senaste åren kunnat gå med på förlängningar och delvisa förändringar av det kommunala skatteutjämningssystemet i väntan på att ett nytt förslag skulle kunna läggas fram. Vi har inte varit nöjda med en del av inslagen, men vi har ändå låtit det gå ytterligare något år och motiverat vårt ställningstagande med att det snart skulle komma ett nytt system. Hela tiden har vi pekat på vilken inriktning vi anser att ett nytt förslag skulle ha. I årets budgetproposition kom så förslaget om ett nytt kommunalt skatteutjämningssystem, som betydde vissa förändringar gentemot det gamla. Man försöker via vissa spärrar och via omräkning av grundgarantier för skattekraften klämma samman kommunsektorn så att skillnaderna från kommun till kommun inte skall bli så stora. Nåväl, då är väl allt gott och väl, kanske någon tänker — det är ju ett steg i rätt riktning, enligt vad kommunisterna anser. Skillnaderna mellan kommunernas utdebiteringar är ju tänkta att bli mindre, och det borde vara en bit på vägen mot enhetsskatt. Det skulle i varje fall kunna vara det, om inte regeringen samtidigt hade tänkt sig att ännu en gång beröva den kommunala sektorn en del av de medel som annars förs över via statsbidrag. Finansministern, som nu finns här i kammaren, tyckte nog att det var ett genialiskt drag av honom att ta från de kommuner som relativt sett hade det bättre ställt för att på det sättet åstadkomma en utjämning — två flugor i en smäll alltså. Ett nytt skatteutjämningssystem och nya indragningar av pengar från kommunsektorn inryms i samma beslut — så klokt! Jag skulle gissa att mången socialdemokrat har ångrat att frågan fick den behandlingen. Det har komplicerat frågan och skapat stor oro bland redan ekonomiskt hårt ansträngda kommuner. I de kommuner som omfattas av det nya systemet och som har fått avstå mest genom att deras grundgaranti drastiskt har sänkts har det varit mycket stor oro. Vänsterpartiet kommunisternas kritik mot förslagen har gällt främst den indragning av medel som sker i och med att man sänker grundgarantierna. Det innebär ju att de flesta kommuner förlorar pengar men att de samtidigt kommer närmare varandra. När man har frågat om vår principiella syn på det nya skatteutjämningssystemet har vi svarat: Varför i all världen skapa större rättvisa genom att utjämna på den fattiges nivå? Är det någon ny form av jämlikhetspolitik från socialdemokraternas sida? När man ser problem ute i samhället brukar det annars vara normal jämlikhetspolitik och normala strävanden att de sämre bemedlade får det litet bättre. På det viset närmar man sig dem som har det skapligt. I det här fallet är det egentligen precis tvärtom. Man tar från samtliga kommuner, men ändå lyckas man skapa en utjämning dem emellan. För att råda bot på detta har vi i vpk försökt att rätta till förslaget. Vi hävdar nämligen att de pengar som regeringen vill dra in från kommunerna borde stanna kvar inom skatteutjämningssystemet. Det är helt i linje med vår syn på kommunernas roll i den ekonomiska politiken. Vi anser att de är värda att utvecklas, att de har mycket stora uppgifter framför sig och att man måste hjälpa den gemensamma sektorn, så att åtstramningar kan förhindras. Men för den skull har vi inte avvisat tanken att kommunerna kommer närmare varandra — tvärtom. Om den frågan isoleras från den ekonomiska frågan, är ju det ett vällovligt försök att minska skillnaderna mellan kommunerna, att försöka finna en teknik som innebär att skillnaderna inte blir så stora. Men det hade man väl kunnat åstadkomma, även om kommunsektorn hade fått behålla sina pengar. Vi säger att genom att tillföra kommunsektorn de pengar som kommunerna fick förra året för skatteutjämning skulle man kunna justera det här förslaget, och ändå skulle man få en rättvis reform på en högre nivå. Det har varit helt omöjligt att vinna förståelse för detta synsätt hos socialdemokraterna i riksdagen. De har naturligtvis också insett att åtstramningen när det gäller kommunerna är hård, och därför har man försökt att förbättra förslaget något. Man har ju lagt på närmare 400 milj.kr. Av budgetskäl har man inte velat acceptera den kommunistiska linjen. Återigen har budgetunderskottet — som jag hävdade i finansdebatten — kommit att bli ett universalargument för att hjälpa fram besparingar och åtstramningspolitik. Det har inte hjälpt att vi har försökt att påvisa att det faktiskt finns inkomstkällor som man kan använda. Det finns bra beskattningsområden, där man skulle kunna ta in de pengar som behövs. Man skulle kunna skydda kommunerna från ytterligare åtstramningar på detta område. Ett enkelt överslag ger till resultat att 1 20 höjning av omsättningsskatten på aktier skulle räcka för att hålla kommunerna skadeslösa inom ramen för skatteutjämningssystemet. En sådan politik tycker vi är högst rimlig, med tanke på de nya rekord som undan för undan slås på börsen. Dessa tankar finns också hos fotfolket ute i kommunerna, hos de socialdemokratiska kommunalmännen, hos fackfolket och hos dem som arbetar inom kommunoch landstingssektorn. Ett antal brev har skickats till vår partigrupp. Jag misstänker att den socialdemokratiska gruppen har fått hundratals brev — om det ens räcker med det. Kommunalarbetareförbundets avdelning 3, sektion 16 säger så här i ett brev till Ingvar Carlsson och till vpk:s och SAP:s riksdagsgrupper: ”Ta vara på arbetarmajoriteten i riksdagen för att ge kommuner och landsting resurser att klara sina åtaganden. Vi anser att ni sviker inte bara oss, som jobbar i den offentliga sektorn, utan hela arbetarrörelsen, om ni inte går till offensiv mot kapitalet.” De menar att en katastrof är på väg inom den gemensamma sektorn om det görs ytterligare besparingar. I ett öppet brev till den socialdemokratiska riksdagsgruppen som har kommit till vpk:s riksdagsgrupp för kännedom säger Svenska kommunalarbetareförbundets avdelning 11 sektion 5 i Umeå följande: ”Vi skriver till Er i en angelägen fråga. Det gäller vår oro inför förslaget att ytterligare minska de statliga bidragen till kommuner och landsting som ställts i samband med förändringen av det kommunala skatteutjämningssystemet. ——-- Vi vädjar till Er att ej ta ifrån kommuner och landsting ytterligare pengar! Ta istället pengarna där dom finns. Storföretagen gör rekordvinster, aktiespekulanterna blir allt rikare. Låt dessa drabbas istället för gamla, handikappade och sjuka som sker om staten tar pengar från kommuner och landsting.” Detta är direkta citat av vad människor har sagt som arbetar i kommunerna och är direkt berörda. Jag är övertygad om att mängder av liknande åsikter har förts fram också från socialdemokratiska förtroendevalda ute i kommunerna, som ser med bekymmer på hur finanspolitiken inriktas mot den gemensamma sektorn. Skall det vara så svårt att förändra den ekonomiska politiken på det sättet att kommunerna skyddas? Skall det vara så svårt att sätta emot finansministern och hans ekonomiska politik, för den stora — jag är övertygad om att den är stor — socialdemokratiska majoritet här i kammaren som inser att detta inte är rätt och att det borde göras på ett annat sätt? Vi har diskuterat detta förslag i utskottet, och det har varit långdragna diskussioner och många turer. Betänkandet är komplicerat, och det har varit många svåra ställningstaganden. Vad jag är speciellt glad över är den socialdemokratiska majoritetens skrivningar om de specialdestinerade bidragen, nämligen att de skall skyddas, att man i och för sig undan för undan måste fundera över och ompröva vad som är vettigt och riktigt och vilken omfattning bidragen skall ha. Specialdestinerade bidrag till kommunerna anses vara viktiga för att hålla uppe en viss standard och ge en garanti för att det sker en viss utveckling i kommunerna. Vpk har kunnat ställa upp på denna skrivning till 100 96, därför att vi anser att de specialdestinerade bidragen också är en del av tanken bakom den statskommunala enhetsskatten, dvs. att varje kommun skall få bidrag med utgångspunkt i sina behov och de uppgifter den har att fylla. På den punkten är jag mycket nöjd med detta betänkande. Jag är inte nöjd med att vi i vpk inte får gehör för vår politik, som är väl utvecklad i reservation 3. Vi försöker lyfta det system som i och för sig innebär att det blir ett mindre gap mellan kommuner. Med ekonomiska medel skall det göras en utjämning på en högre nivå. En jämlikhetsoch rättvisepolitik måste vara sådan att utjämningen sker till förmån för dem som är fattigast, inte på den fattiges nivå. Vi avvisar bestämt i reservationen en nedskärningspolitik mot kommunsektorn, som de borgerliga partierna har lagt fram förslag om när det gäller kommunsektorn som helhet. Alla kan läsa i betänkanden vad varje parti vill ta från den kommunala sektorn. Vpk vill ge, och vi har en rad förslag på olika områden. De borgerliga partierna och socialdemokraterna vill ta. Det finns alltså en majoritet i kammaren för en nedskärningspolitik mot kommunerna. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till vpk-reservationerna som finns fogade till betänkandet. Jag skall också säga några ord om handläggningen av detta ärende i kammaren -— det var tydligen det som var det intressanta, enligt Anne Wibble. Det har i förväg spekulerats oerhört mycket om hur vi i vpk skulle göra om våra förslag röstades ner i kammaren. Det har presenterats olika teorier och olika alternativ, och vi har pådyvlats än den ena och än den andra uppfattningen. Det gäller alltså om vi skall stödja ett regeringsförslag, som — hur man än ser det —- innebär ytterligare nedskärningar mot kommunsektorn, eller om vi skall stödja ett borgerligt förslag, som innebär status quo och att pengarna blir kvar. Vi har i vpk svårt att stödja ett borgerligt förslag — vi vet ju vad borgarna egentligen vill i förlängningen. Men i stället för att automatiskt följa socialdemokraterna och i andra hand rösta för deras förslag, för att inte skapa oro i kammaren och i politiken, har vi i dag möjlighet att avstå i voteringen mellan utskottsmajoritetens förslag och reservation 2, som förmodligen vinner om vårt förslag röstas ner. Om vi skulle göra så, innebär det inte på något vis ett stöd för något slags borgerlig politik. Vi har under lång tid försökt avvärja borgerliga nedskärningsförslag genom att i andra hand stödja socialdemokratin, även om vi har insett att även de förslagen går stick i stäv mot vår politik. Men vi har på något sätt ändå försökt att ta ansvar för vad som slutligen händer, även om vi många gånger har känt att det har varit jobbigt. Så länge de borgerliga förslagen är kopplade till en viss politik har vi svårt att stödja sådana förslag eller lägga ned våra röster. Men i det här fallet har man formulerat en reservation som är ett blankt avslag på regeringens proposition. Jag har inte velat biträda det yrkandet i utskottet, för jag anser att ett blankt avslag är en nödlösning som man skall utnyttja om man inte kan få framgång för sina egna förslag. Nu när vår reservation och vårt förslag till hur man skulle kunna höja nivån för kommunerna uppenbarligen inte får stöd, är naturligtvis ett avstående i andra hand i voteringen ett alternativ för oss. Då skulle avslagsyrkandet vinna, då skulle det gamla systemet bli kvar — som vi i och för sig inte är särskilt nöjda med —, då skulle pengarna till kommunsektorn bli kvar på ungefär den nivå som vi har krävt. Det skulle vara en fortsättning på den linje vi har drivit de senaste åren, då vi har sagt: låt det gamla gälla så länge, vi väntar på något bättre. Jag vet inte hur länge man kan ha tålamod med det. Vi hade hoppats att den här behandlingsomgången av skatteutjämningen skulle ge bättre förslag. Jag vill understryka att vi avser att avstå i andrahandsvoteringen. Men vi menar att det måste ske en omarbetning av förslagen. Jag vill mycket starkt understryka att vi är intresserade av ett nytt skatteutjämningssystem, som inte är kopplat till hårda ekonomiska nedskärningar mot kommunerna. Ett sådant förslag skulle få kommunisternas stöd. Vi vill skapa större rättvisa mellan kommunerna. Men vi vill inte vara med om nedskärningspolitik.